Fru talman! Marie Nordén har frågat mig om jag avser att verka för att förhindra framtida uranbrytning i Sverige. Även om det bedrivs omfattande prospektering efter uran i vissa delar av vårt land är det ännu en öppen fråga om det över huvud taget blir aktuellt med någon framtida uranbrytning i vårt land. Vi vet inte om det finns fyndigheter som för företagen är värda att driva vidare i en process där det är möjligt att uppfylla regelverkets omfattande ekonomiska och miljömässiga krav. Om ett sådant projekt blir aktuellt är det också avgörande att vinna acceptans på orten eftersom det i tillståndsprocessen finns en tydlig kommunal vetorätt. Jag har sagt det tidigare här i riksdagen, och jag säger det igen: Jag kommer att följa den lagstiftning som finns för prospektering efter uran, uranbrytning och hantering av uran. Jag anser att lagstiftningen både ger möjligheter till utveckling av nödvändiga kunskaper om vad som finns i vår berggrund och ställer skarpa krav, inte minst miljömässigt, på vad som ska uppfyllas i en tillståndsprocess. Jag har noterat att det bara är Miljöpartiet i riksdagen som har yrkat på en förändring av minerallagen.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret, även om det inte var det svar jag hoppades på. Frågan om uranbrytning har blivit alltmer aktuell. I Jämtlands län och även i andra delar av landet ser vi nu gruvföretag som letar efter uran - inte efter mineraler i allmänhet, utan just efter uran. De är beredda att lägga ned miljontals kronor för att provborra därför att de har förhoppningar om att tillstånd att bryta uran kommer att ges. Annars skulle de naturligtvis inte lägga ned allt detta arbete och alla dessa pengar. Jag tror inte att det bara är i Jämtland som det här har skapat oro och rädsla bland berörda ortsbor. Man är orolig för konsekvenserna för miljön i sitt närområde men också för de långsiktiga konsekvenserna. Osäkerheten om att det kan komma att ges tillstånd för en urangruva är stor bland många. Det finns en hel del att säga om hur företagen har skött informationen till markägare och kommuner. Man kan tycka att det borde finnas ett intresse från deras sida av att ha en god relation till både markägare och, framför allt, till kommuner då tillstånd till uranbrytning delvis ligger i deras händer. Många markägare har känt sig överkörda då de har ställts inför faktum: Provborrningarna är i gång innan de har haft möjlighet att agera. Här måste gruvföretagen skärpa sig väsentligt. Jag tycker att det kunde vara på sin plats att se över informationsansvaret från gruvbolagen. Ökningen av provborrning efter uran har delvis att göra med att priset på uran har stigit. Men jag tror att orsaken framför allt är att vi har en regering som inte har tagit ställning till hur man ska se på uranbrytning. Företrädare från ett av regeringspartierna har uttalat sig positivt till uranbrytning, och övriga regeringspartier säger ingenting. Ministern påpekar i sitt svar att vi inte vill ändra minerallagen. Det stämmer. Men det handlar inte om minerallagen. Det handlar om hur regeringen ställer sig till att ge tillstånd till att öppna en gruva och bryta uran. Det är vad jag hoppas få svar på i dag. Jag tycker att det är bra att kommunerna har vetorätt. Men i slutändan är det regeringen som ska pröva frågan. Med den socialdemokratiska regeringen fanns ett tydligt ställningstagande mot uranbrytning. Jag tycker att det är dags att Maud Olofsson tillsammans med resten av regeringen tar ställning i frågan.
Fru talman! Jag tror att Marie Nordén har helt rätt; det är jättemånga som är oroliga för uranbrytning. Jag tycker att det finns stor anledning att ta den oron på allvar. Jag har själv varit engagerad i uranbrytningsfrågan och kärnkraftsfrågan under lång tid. De risker som har funnits i samband med uranbrytningen har diskuterats mycket. Sveriges urantillgångar utgör ungefär 0,2-0,3 procent av världens tillgångar. Det är alltså inte några stora tillgångar som finns i vårt land. Den genomsnittliga uranhalten är 0,1 procent. Jag måste få vara lite formell i detta sammanhang. Riksdagen beslutar hur detta ska gå till. Minerallagen är den lag som reglerar tillämpningen av uranbrytning. Det gäller hur man får bryta uran, hur det ska gå till, informationsplikt, vilka tillstånd som ska ges, kommunalt veto och så vidare. Anledningen till att jag är formell är att om Marie Nordén inte tycker att den lagstiftningen är tillräcklig måste hon lägga fram ett annat förslag. Jag har som statsråd - och jag vill påpeka att det också gäller det förra statsrådet - att följa den minerallag som riksdagen har beslutat om. Om jag inte skulle göra det tror jag att det är en och annan socialdemokrat som snabbt som ögat skulle anmäla mig till konstitutionsutskottet. Det är det som är den formella delen. Så länge Marie Nordén inte föreslår någon ändring i minerallagen kan hon inte säga att vi ska förbjuda uranbrytning. Om Marie Nordén vill förbjuda uranbrytning ska hon lägga fram ett sådant förslag här i riksdagen. Det har inte Socialdemokraterna gjort, utan de enda som har lagt fram förslag om ändringar i minerallagen är Miljöpartiet. Jag tycker att det är farligt om riksdagsledamöter av skilda kulörer är ute i landet och ger sken av någon annan lagstiftning än den vi har. Vill ni ha en skärpning av detta, varsågod och föreslå en sådan i riksdagen. Jag tycker att minerallagen är tuff som den är. Det är hårda miljökrav. Det är tydliga krav på hur man ska informera och sköta sig. Det finns ett kommunalt veto i detta. Jag tycker att vi har en stark minerallag som gör det ganska tufft att starta uranbrytning i dag. Sedan vill jag också säga att när man söker mineraler i Sverige, vilket jag tycker är positivt, söker man naturligtvis många olika mineraler varav uran är ett. Den förra borgerliga regeringen öppnade för fler att prospektera. I dag ser vi gruvbrytning komma fram på många olika områden. Om man letar efter olika mineraler kan uran vara ett av dessa. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har hårda miljökrav. Vi har den prövningen. När och om det kommer förslag om uranbrytning i Sverige har jag att följa den lagstiftning som finns. Allmänt tyckande som tidigare statsråd har ägnat sig åt båtar föga när man ska handlägga ärendet. Då har vi, vilket även tidigare statsråd hade, att följa den lagstiftning som finns. Jag noterar att även under den förra, socialdemokratiska regeringens tid beviljades både undersökningstillstånd och annat av Bergsstaten. Det gjorde det möjligt för olika företag att undersöka detta. Min fråga till Marie Nordén blir om Socialdemokraterna i så fall är beredda att biträda Miljöpartiets förslag eller att själva lägga fram förslag om en ändrad lagstiftning om detta. Om inte är det minerallagen som gäller, och då har jag som statsråd formellt skyldighet att följa den lagstiftningen.
Fru talman! I dag är det fler bolag som söker. Det handlar inte om att de ansöker om att få provborra efter mineraler i allmänhet. De ansöker om att få provborra för att leta efter uran. Det är den stora skillnaden i dag. Jag är medveten om att det är en väldigt liten del av världens uran som finns i Sverige, men det innebär inte att den oro som skapas hos ortsbefolkning och människor i allmänhet över att man endast letar efter uran och inte efter vilket mineral som helst minskar. Vi måste börja fråga oss varför man i dag letar efter uran i större utsträckning än tidigare. Jag tror att det har att göra med att det finns en osäkerhet om vilken regeringens inställning är i frågan. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det igen: Jag anser inte att man behöver ändra minerallagen. Jag tycker att vi inte kan utesluta ett mineral när vi provborrar, men i dag söker man efter ett mineral, och det är uran. Vi behöver de här provborrningarna där man söker efter mineraler generellt för att se vad som händer i marken. Vi vill inte att man ska sluta provborra, och vi vill inte att man ska sluta leta mineraler. Men, som jag sade tidigare, nu letar man endast efter uran. Det är det man har fått tillstånd för. Jag tycker ändå att det skulle vara på sin plats att regeringen tog ställning till detta och talade om hur den ser på uranbrytning. Det kan man göra även om man har en minerallag. Uran är inte vilket mineral som helst. Jag tycker inte att vi ska ändra minerallagen, men jag tycker att det finns ett behov av att regeringen säger vad den tycker. Ministern pratade om det kommunala vetot. Det är jättebra att man har ett kommunalt veto, men vi måste också ställa oss frågan: Vad händer om kommunen säger ja? Då hamnar det på regeringens bord. Anser ministern att uran är som vilket mineral som helst, även om det finns andra föreskrifter för att hantera uran? Jag tycker att minerallagen täcker upp det bra. Är uran som vilket annat mineral som helst? Det här är kopplat till kärnkraftsfrågan. Jag hade inte tänkt ta en kärnkraftsdebatt här, men jag är helt övertygad om att den otydlighet regeringen visar i kärnkraftsfrågan också spiller över till uranfrågan. Jag tycker att det finns ett behov av att regeringen tar ställning i den här frågan.
Fru talman! Jag tror inte att vi ska blanda bort korten här. Marie Nordén säger att hon inte vill ändra minerallagen. Då är vi klara över det. Då har vi samma minerallag som vi ska hålla oss till. Men samtidigt säger hon att regeringen borde säga vad den tycker om uranbrytning. Minerallagen reglerar all brytning, alla provborrningar och alltihop. Då ska vi ha en lagstiftning som säger att man får kolla allt möjligt utom uran. Jag har inte sett att Socialdemokraterna har lagt fram något sådant förslag heller. Man kan tycka vad man vill om uranbrytning. Jag har mina åsikter om detta. Jag behöver inte så mycket uran eftersom jag inte tycker att vi ska ha så mycket kärnkraft heller. Men oavsett detta har vi en minerallag som omfattar alla mineraler. Då ska inte regeringen tycka en massa. Vi har att följa den lagstiftning som Marie Nordén själv är satt här att fatta beslut om och som hon inte verkar vilja förändra heller. Jag har sagt att minerallagen är en stark lagstiftning. Centerpartiet har varit pådrivande för att det ska vara en stark lagstiftning. Vi ska klara miljökraven och samrådet med de närboende. Vi ska se till att kommunerna är mycket involverade i detta. Det ligger i hela förfarandet kring minerallagen. Som jag sade finns det dessutom ett kommunalt veto. Jag tycker att det är väldigt bra att människor runt om i Sverige nu engagerar sig i den här frågan. Ju mer man engagerar sig och ju mer man sätter sig in i detta, desto mer kan man också i frågan. Jag tror att det är viktigt för väljarna att se att Socialdemokraterna startar den här debatten och säger en massa saker, men när ni kommer hit till riksdagen är ni inte beredda att ändra någonting. Det är väl ett viktigt besked att ge till väljarna att det är mer prat än handlande.
Fru talman! Jag vet inte vilka socialdemokrater Maud Olofsson syftar på när hon säger att vi är ute och säger någonting. Du har själv partikamrater som hävdar att det kommunala vetot löser hela frågan men glömmer bort att det finns kommuner som kan tänka sig att säga ja i förhoppning om att det skapar arbetstillfällen och ökade intäkter till kommunen. Att luta sig mot kommunernas inställning här tycker jag känns väldigt tunt när man har en regering som känns otrygg i frågan. Jag säger inte att vi ska sluta provborra och utesluta uranet i den provborrningen. Jag tycker att det är viktigt att uran är ett av de mineraler som man kan hitta där. Men jag och många andra blir oroliga när vi ser att bolag endast letar efter uran. De söker inte tillstånd för att leta efter mineraler, utan de letar efter uran. Det finns ett stort problem när det gäller kontakten mellan mineralföretagen och kommunerna, de enskilda medborgarna och markägarna. I Jämtland har vi råkat ut för att kommuner har olika kartor som har gått ut till olika markägare, och politikerna har inte ens blivit meddelade att provborrningarna ska sätta i gång. Utan att man har fått tillstånd att söka vet kommunen ingenting. Jag tycker att jordbrukare Nils Erik Bergkvist illustrerar det väldigt bra när han säger: Ingen har frågat oss om lov att dumpa det farliga slammet här eller om de får köra på vägarna med sina utrustningar och göra nya vägar. Ingen har pratat med oss och frågat vad vi tycker. Han är markägare. Vi har brevväxlat när det gäller informationen till markägarna. Jag undrar varför man inte ska kunna titta på gruvbolagens eller mineralbolagens informationsansvar. Vad har vi att förlora på att se hur vi kan förbättra kommunikationen mellan kommunerna och markägare?
Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag tycker att det är bra att Marie Nordén interpellerar i den här frågan. Det ger en tydlighet i debatten. Det ger en tydlighet när Socialdemokraterna ändå säger att den minerallag vi har räcker och att vi inte ska undanta uran, utan att man ska få fortsätta att söka efter uran. Det som gläder mig i minerallagen är tydliga miljökrav, tydliga krav på samråd, tydliga krav på samförstånd och tydliga rättigheter när det gäller det kommunala vetot. Det är en ordentligt stark korsett för att försäkra oss om att oavsett vilket mineral vi bryter i det här landet ska de ske på ett hållbart och miljömässigt bra sätt. Jag tycker att det är klargörande att Socialdemokraterna inte är beredda att ändra detta. Det är den lagstiftningen som jag som statsråd har att följa. Jag vill bara påpeka det. Jag kan inte ha en egen liten regelbok, utan jag har att följa det regelverk som riksdagen har beslutat om. Jag förstår den oro som människor känner. För min del är det viktigt - och det kan jag signalera tillbaka till Marie Nordén - att följa det informationsansvar som finns och hur gruvbolagen agerar. Det är otroligt viktigt att detta fungerar oavsett var man prospekterar. Man ska ha en bra information till kommunen och bra kontakt med lokalbefolkningen. Om man inte har det skapar det oro i onödan. Det vet vi av erfarenheter från Hallandsåsen, vindkraftsutbyggnader och annat. Jag vill göra tydligt att vi ska se till att man sköter den delen. Det är en viktig signal. Jag uppskattar det engagemang som finns på det här området. Men jag tycker att det är bra att det blev tydligt att inte heller Socialdemokraterna tänker ändra lagstiftningen. Uranbrytning kommer att få prospekteras, och jag har att följa den lagstiftning som ni har satt upp här i riksdagen.